Herr talman! Jag är mycket glad över det tillägg som statsrådet här har gjort. Jag vill i sammanhanget tala om, att det i pressen förekommit uppgifter om att länsbostadsnämndens representanter vid sitt sammanträffande i inrikesdepartementet med representanter för bostadsstyrelsen lär ha fått sådana uppgifter att man kan tro att villaägarna skall kunna hållas skadeslösa åtminstone för den här delen av det belopp som de är skyldiga. De har ju andra stora lån också och sin egen insats i husen, så de är verkligen i ett bekymmersamt läge. Och jag försäkrar statsrådet att vi skall se till att frågan kommer åter till inrikesdepartementet Tack för svaret!

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig om jag har uppmärksammat det uppenbara oskick med s.k. telefonsammanträden som förekommer i kommunerna och om detta ger anledning till något initiativ från min sida. Med anledning härav vill jag framhålla att det klart strider mot kommunallagens bestämmelser att i en kommunal nämnd fatta beslut genom ett s.k. telefonsammanträde. Lagens bestämmelser om formerna för ärendenas handläggning syftar inte bara till att främja ordning och reda utan är också en förutsättning för en väl fungerande kommunal demokrati. Åsidosättande av dessa bestämmelser har, som bekant, vid besvär lett till att kommunala nämndbeslut blivit upphävda. Det måste ankomma på kommunerna att se till att den i kommunallagen föreskrivna ordningen följs. Jag anser därför att några särskilda åtgärder från min sida inte är påkallade.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret på min fråga, som naturligtvis i viss utsträckning är positiv. Och man kan ju heller inte gärna tänka sig att civilministern skulle ha någon annan uppfattning på denna punkt än den som kommer till uttryck i den svenska kommunallagen. Till det som statsrådet sade i slutet av svaret återkommer jag. Bakgrunden till min fråga är den uppmärksammade händelsen på det kommunala planet i Kramfors för några dagar sedan, då det med kommunens sociala centralnämnd ordnades ett s.k. telefonsammanträde. Ärendet var av så allvarlig art som förord för en viss person till den ledigförklarade tjänsten som socialchef. Det gällde flera sökande. Per telefon meddelade ordföranden nämndens ledamöter att arbetsutskottet haft sammanträde och enhälligt beslutat att förorda en viss sökande. Enligt protokollet — som omedelbart efter telefonsamtalen justerades — beslutade sociala centralnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag. Endast en av de elva ledamöterna reserverade sig. Det är riktigt att det är olagligt med sådana här telefonsammanträden. Jag har själv kontrollerat saken med Kommunförbundets jurist Vilhelm Berg; jag skall emellertid inte uppehålla mig vid detta eftersom civilministern är helt överens med mig i den frågan. Men att det är olagligt har tydligen inte nått ut till kommunalfolket i landet, därför att telefonsammanträden tillhör liksom ordningen för dagen, även om det inte alltid gäller så allvarliga frågor som tillsättandet av en socialchef. Tillåt mig, herr talman, att ta endast ett exempel. Ordföranden i en kommunal nämnd kan ha nått över de 70 åren, och han har stor erfarenhet av kommunalt arbete, då han varit ordförande i samma kommunala nämnd under ett 30-tal år. Men vederbörande ställer sig fullkomligt främmande för att sammanträden som han ordnar per telefon är olagliga. Troligen är det så att även kommunens egen jurist står främmande för att kommunallagen säger att detta är olagligt. Den kommunala demokratins skyddshelgon, civilminister Svante Lundkvist, som har uppgiften att bevaka, övervaka, skydda — hur man nu vill uttrycka det — den kommunala demokratin säger så här: Det måste ankomma på kommunerna själva att avgöra hur man skall handla, och några särskilda åtgärder från civilministerns sida är inte påkallade. Men så som förhållandena gestaltar sig ute i landet tror jag ändå att det är nödvändigt att civilministern påpekar vad lagen föreskriver. Det är nämligen en ganska utbredd uppfattning att man i sådana här fall får handla som man vill.
Herr talman! I det svar som jag lämnat har jag påpekat vad lagen säger, och därutöver kan jag inte vidta någon åtgärd. Jag kan ju inte gärna lägga fram ett lagförslag om att kommunerna skall åläggas att följa och efterleva gällande lagstiftning. Vi har en lag, och vi har en besvärsordning, och jag förutsätter att kommunernas jurister och de kommunala förtroendemännen är så väl förtrogna med kommunallagen att de kan följa den.
Herr talman! Civilministern menar att såväl kommunernas jurister som kommunalmännen är så bevandrade i den svenska kommunallagen att de förstår dessa frågor, men den praktiska verkligheten visar ju att man handlar rakt emot vad lagen föreskriver. Jag menar inte att civilministern skall ändra på lagen, men nog skulle det väl kunna gå ut ett litet meddelande till kommunerna om att så och så skall lagen tolkas.

Herr talman! Herr Rosqvist har frågat mig om jag avser att tillsätta en permanent haverikom mission för undersökning av sjöolyckor. Frågan om en haverikommission för undersökning av sjöolyckor har aktualiserats i framställningar till kommunikationsdepartementet av Sveriges fartygsbefälsförening och Svenska sjöfolksförbundet. Remissbehandlingen har avslutats i dagarna och beredning av frågan pågår inom departementet. Jag räknar med att ställning skall kunna tas inom kort.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Under senare år har det inträffat en del olyckor till sjöss som har resulterat i förlust av människoliv. Det har varit explosionsolyckor vid avgasning och rengöring av tankfartyg som gått i barlast eller olyckor i samband med att fartygen har tagits in på varv — t.ex. explosioner förorsakade av att det bildats gas ombord vilken antänts. Olyckor har också inträffat ombord på fartyg som gått med last av stora kvantiteter av mycket explosiva kemikalier. Det är betydelsefullt att handläggningen av ärenden om sådana olyckor och utredningarna om haveriernas orsaker sköts av människor som är väl insatta i dessa ting. Enligt sjölagen skall det skrivas rapport om det inträffade till sjöfartsmyndigheten och om olyckan inträffat på något annat ställe i världen skall rapporten lämnas till det svenska konsulatet i den närmaste hamn som fartyget anlöper. Så snart som möjligt skall då också avges sjöförklaring. Ordförandeskapet vid en sjöförklaring utövas av konsuln eller av en beskickningsman. Av lättförståeliga skäl har dessa tjänstemän sällan den praktiska och tekniska insikt som behövs om fartyg och fartygs betingelser under skiftande förhållanden. Men en haverikommission av permanent karaktär i vilken ingår sjösakkunniga har möjligheter att ingripa raskt och att snabbt hålla de nödvändiga förhören. De undersökningar som därvid görs och de förhörsprotokoll som därvid upprättas skall ligga till grund för bedömningarna, så att man kan lära av erfarenheterna. Man kan då med preventiva åtgärder skapa större sjösäkerhet och en tryggare arbetsmiljö såväl för de ombordanställda som för de vid varven anställda och för dem i övrigt som berörs av fartygsolyckorna i hamnarna. Jag vill nu fråga kom munikationsministern om det övervägs att insätta fackliga representanter i den permanenta kommission som kan komma att tillsättas Det är en fråga som enligt min mening bör prövas seriöst.

Herr talman! Herr Rosqvist har rätt när han säger att stora förändringar har skett inom sjöfarten. Ökade krav på transportförmåga, snabbhet och regelbundenhet har kunnat tillgodoses genom en snabb teknisk utveckling. Fartygens storlek, konstruktion, utrustning och fartegenskaper har förändrats. Även i den operativa verksamheten har nya transportlösningar till sjöss utvecklats. Andelen specialiserat tonnage har ökat starkt. Trafikintensiteten har successivt ökat i vissa farvatten. Stora kvantiteter av för miljö och människa på olika sätt farliga laster, oljor och kemikalier, transporteras i dag med fartyg. Tekniskt och operativt komplicerade lösningar på olika problem har ju ett bestämmande inflytande över förhållandena inom sjöfarten. Allt detta medför problem av skilda slag. Det mest betydelsefulla är naturligtvis säkerheten till sjöss. Vi kan inte hoppas på att helt kunna eliminera sjöolyckor, men vi måste med all kraft verka för att höja säkerheten så långt det är praktiskt möjligt. Det förebyggande säkerhetsarbetet har under senare år fått vidgad betydelse. Sjöfartsinspektionen har fått ökade resurser. I årets statsverksproposition föreslås inrättande av ett sjöfartsinspektionskontor i Rotterdam. Det är enligt min mening ett betydelsefullt steg i strävandena att tillhandahålla en behovsanpassad tillsynsorganisation. Det förebyggande säkerhetsarbetet är också starkt beroende av de erfarenheter som kan erhållas genom utredningar och klarlägganden av sjöolyckor. Jag har vid åtskilliga tillfällen betonat betydelsen av en god säkerhet till sjöss. Jag har också framhållit det förebyggande säkerhetsarbetets beroende av ett fullgott utredande av inträffade sjöolyckor. Om nuvarande system för utredning av sjöolyckor inte håller måttet, måste vi vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra förutsättningarna. Som jag sade i mitt svar till herr Rosqvist så pågår för närvarande beredning inom departementet av frågan, och jag kommer i anslutning härtill att ingående pröva behovet av och möjligheterna till ändrade utredningsformer. I det sammanhanget kommer också svar att ges på den fråga som herr Rosqvist ställde; om en sådan kommission skall tillsättas kommer naturligtvis också sammansättningen av den att aktualiseras

Herr talman! Herr Hallgren har frågat inrikesministern om han är beredd att vidta åtgärder som kan leda till att AMS-arbetare kommer i åtnjutande av avtalsgruppsjukfö ring där sådan försäkring avtalats för övriga arbetargrupper. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. LO har hos statens avtalsverk aktualiserat frågor som rör såväl avtalsgruppsjukförsäkring som vissa pensionsfrågor för AMS-arbetare. Överläggningar härom pågår sedan över en månad. Eftersom överläggningarna ännu inte är avslutade anser jag mig inte böra göra något uttalande i denna fråga.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag har tidigare frågat inrikesministern om inte AMS-arbetares löneoch arbetsförhållanden borde vara desamma som övriga arbetares, när AMS-arbetare utför samma arbetsuppgifter. Inrikesministern svarade då ”I allt väsentligt gäller sålunda samma löneoch arbetsförhållanden för dem som av arbetsförmedling anvisats beredskapsarbete som för övriga anställda med motsvarande arbetsuppgifter.” — Frågan gällde då således inte den försäkring som vi nu talar om. försäkring. Den började gälla den 1 september samma år. Naturligtvis är det många AMS-arbetare som under den tid som gått sedan dess drabbats av att de inte är anslutna till AGS, som varit sjukskrivna och inte fått någon ersättning. AGS innebär i korthet att det är en tilläggsförsäkring utöver den vanliga sjukförsäkringen. Det borde vara naturligt och självklart att denna tilläggsförsäkring också gällde för AMS-arbetare som arbetar under kollektivavtal med AGS-avtal. Men så är inte fallet. Nu säger statsrådet att man förhandlar om detta. Lidköpings stad har en del AMS-arbetare som vägrats ersättning trots att de uppfyllt alla krav enligt denna försäkrings bestämmelser. Att beredskapsarbetare är klassade i det s.k. B-laget på svensk arbetsmarknad har länge varit känt. Det är heller ingen nyhet att dessa arbetare inte åtnjuter samma förmåner som andra, vare sig i fråga om avtalsenliga löner eller arbetsförhållandena i övrigt. AMS-arbetarna har mer och mer blivit samhällets styvbarn. Och så skall det tydligen förbli. En ljusning är nu i alla fall att den här förmånen kommer att gälla. Man tycker att det är orimligt och otroligt att en så pass stor grupp kan uteslutas från en social förmån som det träffats avtal om. Jag hoppas att statsrådet också skall verka för att den här uppgörelsen blir sådan att de AMS-arbetare som drabbats får retroaktiv ersättning.
Herr talman! Jag vill gärna understryka att jag har stor förståelse för de problem som Landsorganisationen hör tagit upp till diskussion med avtalsverket. Det är också bakgrunden till att de överläggningar jag talat om kommit till stånd. Dessa överläggningar har nu kommit så långt att avtalsverket också formellt begärt ett förhandlingsuppdrag hos mig i denna fråga. Jag avser också att ge avtalsverket ett sådant förhandlingsuppdrag. Det är alltså ett uttryck för den förståelse jag har för de problem som Landsorganisationen här tagit upp.
Herr talman! Jag tackar för detta förtydligande av svaret och för att statsrådet är intresserad av att det blir en positiv lösning. Men något bestämt besked huruvida statsrådet är villig att arbeta för att uppgörelsen får en retroaktiv verkan fick jag inte. Det är ett rättvisekrav, och jag undrar om inte statsrådet vill svara på frågan huruvida han är beredd att verka för att så blir fallet.
Herr talman! Herr Hallgren tillhör riksdagens lönedelegation, och han borde därför bättre än många andra här i kammaren veta att vi i frågor, varom det pågår förhandlingar mellan parterna, inte gör bestämda uttalanden här i kammarens plenisal. Det är av den anledningen som jag på det här stadiet inte vill göra något bestämt uttalande beträffande vare sig den första eller den andra frågan som herr Hallgren framställt. Det skulle vara att föregripa förhandlingarna.

Herr talman! Herr Larsson i Staffanstorp har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han är beredd att vidta åtgärder för att öka arbetsgivarnas kunskaper om universitetens och högskolornas utbildningsutbud för att därigenom underlätta akademikernas utträde på arbetsmarknaden. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Beslut rörande gymnasieskolans och den högre utbildningens långsiktiga utbyggnad fattades i riksdagen under stor politisk enighet under första hälften av 1960-talet. Som en följd av dessa beslut har under de senaste åren en markerad ökning av antalet examinerade från universitet och högskolor ägt rum. Den tidigare bristen på arbetskraft med längre utbildning har, i synnerhet inom sektorer av arbetsmarknaden, som traditionellt rekryterat långtidsutbildade, successivt börjat hävas. Denna utveckling har kommit att sammanfalla med en dämpning av konjunkturen. Därvid har även de långtidsutbildade drabbats av vissa svårigheter på arbetsmarknaden. Särskilt har de nyexaminerade i vissa fall haft svårigheter att snabbt finna arbete som ligger i linje med deras egna förväntningar. Redan vid början av 1960-talet stod det klart att besluten om utbyggnad av universitet och högskolor skulle leda till att de långtidsutbildade skulle komma att behöva söka sig till delar av arbetsmarknaden, som tidigare inte rekryterat sådan arbetskraft. 1960 års riksdagsbeslut innebar bl.a. att ökade ansträngningar skulle göras för att bygga ut s.k. icke-akademiska eftergymnasiala utbildningslinjer. Hit räknades den gången bl.a. socionomutbildningen, journalistutbildningen och sekreterarutbildningen. En rad åtgärder har också vidtagits för att anpassa universitetens utbildning till en ändrad arbetsmarknadssituation. Ökad vikt har lagts vid universitetsutbildningens yrkesförberedande roll. Införandet av 1969 års studieordning vid de filosofiska fakulteterna, av kombinationsutbildningarna och av de yrkesinriktade studiekursernå är exempel på sådana åtgärder. I arbetet med att ytterligare yrkesinrikta den eftergymnasiala utbildningen har arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadens organisationer hela tiden medverkat. I detta läge är det givetvis utomordentligt viktigt att information om det ökade utbudet av långtidsutbildad, ofta högt kvalificerad arbetskraft når ut till arbetsgivare i såväl enskild som statlig och kommunal verksamhet. Arbetsmarknadsoch utbildningsmyndigheterna lägger ner ett omfattande arbete på att föra ut information bl.a. om universitetsutbildningens innehåll. Arbetet bedrivs under fortlöpande, nära samråd mellan de ansvariga ämbetsverken: arbetsmarknadsstyrelsen och universitetskanslersämbetet. Som exempel kan nämnas att arbetsmarknadsstyrelsen under förra året — genom arbetsgivarnas organisationer — distribuerade närmare 45 000 exemplar av broschyren ”Utbildning och arbetsmarknad”, vilken innehåller information riktad direkt till arbetsgivarna. De studieinformerande publikationer som framställs inom arbetsmarknadsstyrelsen och universitetskansle ämbetet distribueras regelbundet bl.a. till arbetsgivarnas organisationer. Universiteten anordnar i samarbete med länsarbetsnämnderna regelbundet arbetsmarknadsveckor, vilka syftar bl.a. till att öka informationsutbytet mellan studerande, utbildningsväsende och arbetsmarknad. På lokalt initiativ har man vid universitetet i Lund med stöd av arbetsmarknadsstyrelsen inlett försök med kursintyg, som den studerande kan använda när han söker anställning. Dessa intyg avser i första hand de yrkesinriktade studiekurserna. Även arbetsmarknadsorganisationerna bedriver en omfattande informationsverksamhet, som syftar till att bla. öka arbetsgivarnas kunskaper om utbudet av arbetskraft med olika utbildningsbakgrund. Av vad jag nämnt framgår att en omfattande och mångsidig information om utbudet av långtidsutbildad arbetskraft redan går ut till arbetsgivarna liksom till de blivande arbetstagarna. I årets statsverksproposition föreslår jag för nästa budgetår betydande ökningar av medelsanvisningarna till informationsändamål inom universitetsområdet. Inrikesministern föreslår för sin del en mycket betydande utbyggnad av arbetsförmedlingarnas resurser, som även kan komma de långtidsutbildade till godo. Man måste emellertid räkna med att det tar tämligen lång tid innan information om innehåll i och utformning av nya utbildningar slår igenom i form av ändrad praxis vid personalrekrytering inom företag och förvaltningar. Detsamma torde gälla vad beträffar förändringar i tillgången på arbetskraft med vissa kvalifikationer. Jag vill emellertid framhålla, att det krävs inte bara ändrade attityder och ökade kunskaper hos arbetsgivarna utan även en beredskap hos de studerande att söka sig till delar av arbetsmarknaden, som hittills inte efterfrågat personal med utbildning från universitet eller högskola. Jag är för egen del övertygad om att den pågående och fortsatta informationsverksamheten så småningom skall ge resultat i form av bättre kännedom hos arbetsgivarna om de växande möjligheter som nu erbjuds att rekrytera personal med kvalificerad utbildning av skilda slag. Några särskilda åtgärder på detta område från regeringens sida, utöver dem som pågår eller planeras inom berörda departement och myndigheter, är för närvarande inte aktuella.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Moberg för svaret på denna interpellation om åtgärder ägnade att ge de många arbetslösa akademikerna möjlighet till sysselsättning inom näringslivets arbetsmarknad. Det var ett ganska utförligt och väl redogörande svar om vad som är gjort i upplysande syfte via exempelvis de 45 000 exemplaren av en broschyr och andra studieinformerande material. Utbyggnaden av information i fortsättningen inom universiteten tycker jag emellertid verkar mer hoppingivande än alla dessa broschyrer, förutsatt att denna information då inte endast sprids inom universiteten utan även får möjligheter att nå ut till eventuella mottagare av arbetskraft. Frågan är bara hur detta kan ske. Hittills har uppenbarligen brister kunnat konstateras i den här informationen. Det blev särskilt påtalat vid en konferens mellan universitetet i Lund och Skånes handelskammare. Där berördes särskilt en undersökning som gjorts av Lunds studentkår jämte dess SYO-funktion vid några olika företag rörande deras rekryteringsbehov av akademiker. Därvid framgick bl.a. att kunskapen om de s.k. YRK-kurserna var så gott som obefintlig. När därför även herr statsrådet själv anför att nyexaminerade långtidsutbildade har svårigheter att finna arbete, tycker jag mig bli stärkt i min uppfattning att åtgärder för att så att säga öppna arbetsmarknaden på ett bättre sätt än hittills är nödvändiga Den undersökning som jag här omnämnt gjordes hos några av storföretagen i länet. Dessa har dock särskilda personalledningar som utreder och för fram aktualiteter och nyheter som företaget kan vara betjänt av. Men skulle undersökningen ha gjorts bland de mindre och medelstora företagen hade den säkert visat ännu sämre kunskap om den här arbetskraften. Många av dessa mindre företag har säkerligen ett behov av akademisk arbetskraft, t.ex. för marknadsföringsuppgifter m.m. En utvidgning av rekryteringen av långtidsutbildade i arbetsmarknaden är naturligtvis en fråga på sikt. Det är en fråga om inplacering och samordning av personal i syfte att tillföra företagen en förbättring i deras produktion eller i deras tjänster. Under de senaste tio åren har utbudet av långtidsutbildad arbetskraft fördubblats. Enligt uppgift går också nu många arbetslösa och många sägs fortsätta att läsa därför att de funnit dörrarna till arbetsmarknaden stängda. Många börjar tro att vi utbildar för många akademiker. Jag skulle gärna vilja fråga om statsrådet är av samma uppfattning. Statsrådet säger här, att de studerande också själva bör söka sig till de delar av arbetsmarknaden som hittills inte efterfrågat sådan personal. Ja, givetvis, men det är nog inte så lätt för den enskilde om han inte samtidigt får hjälp hos företagen. Det är inte så lätt att bryta isen alla gånger. Akademikern möter många slag av svårigheter. Om han kommer för att söka plats där vederbörande anser honom överkvalificerad på grund av hans långtidsutbildning, så får han inte platsen av den orsaken för då är man bara rädd för att det är fråga om ett mellanspel som snart är över. Jag efterlyste i min interpellation något som jag direkt vill peka på igen. Jag har haft vissa funderingar på om man inte skulle kunna utvidga SYO-funktionen till att vara dubbelverkande, dvs. både som nu ge upplysning till de studerande och samtidigt bedriva upplysningsverksamhet gentemot näringslivet, för den kontakten måste ju vederbörande ändå ha.

Får jag därför, herr statsråd, sluta med den förhoppningen att fler informationsvägar prövas, ty uppenbarligen finns det en del nya sådana.
Herr talman! De nämnda broschyrerna är inte det enda kontaktmedel med arbetsmarknaden som vi för närvarande har. Jag har ju i mitt svar omnämnt även andra sätt att orientera vårt näringsliv om existensen av de många studerandena, bl.a. de arbetsmarknadsveckor som anordnas i samråd med länsarbetsnämnderna. Dessutom, herr Larsson i Staffanstorp, tror jag inte att man skall underskatta det arbete som arbetsgivarnas och arbetstagarnas egna organisationer bedriver i detta sammanhang.

Jag skall villigt erkänna att jag skulle vara utomordentligt nöjd som utbildningspolitiker, om vi kunde få fler varianter av denna information till arbetsgivarna. Gammal erfarenhet säger oss nämligen att arbetsgivarna är litet mer konservativa i sin inställning till nya typer av utbildning än vad utbildningspolitikerna och utbildarna är. De som har en examen eller utbildning, vilken personalcheferna känner igen från sin egen ungdom, är ofta särskilt välkomna medan personalcheferna hyser en viss tveksamhet inför examina vilkas innehåll de känner mindre väl till. Om det alltså är möjligt att få till stånd ett större informationsutbud från samhället och organisationerna, skulle jag välkomna detta. Nu är det enligt min uppfattning en fråga i första hand för arbetsmarknadsområdet. Herr Larsson i Staffanstorp frågade om det inte vore möjligt att också de studieoch yrkesorienterare som vi nu har infört i gymnasieskolan borde få till uppgift att sprida information utåt om den utbildning som de orienterar om. Jag ställer mig principiellt något tveksam till den tanken. Redan inrättandet av dessa tjänster är ett steg som ur vissa synpunkter kan sägas vara något diskutabelt. Dessa personer har fått både en studieorienterande och en yrkesorienterande uppgift. Att de dessutom skulle få sig pålagda informationsuppgifter gentemot arbetsmarknaden tror jag inte är klokt utan jag menar att de organ som är inriktade på arbetsmarknadsområdet skall ha denna uppgift. Men självklart finns det anledning för de här funktionärerna att orientera arbetsmarknadsfolket ännu mera än hittills om vad olika utbildningar ger för möjligheter.

Herr talman! Herr Larsson frågade också om jag tror att vi i dag har för många akademiker. Den frågan tarvar egentligen en särskild diskussion, men låt mig svara så här: Totala antalet personer i dag i Sverige med utbildning från universitet eller högskola är i relation till totala antalet i arbetslivet förhållandevis blygsamt. Inte flera än ungefär en på 50 eller en på 40 av alla som är ute i yrkeslivet har lång utbildning bakom sig. Och med hänsyn till min allmänt positiva uppfattning om den kvalificerade utbildningens betydelse för svenskt näringsliv och för svenskt arbetsliv över huvud taget så tror jag att vi egentligen fortfarande är, generellt sett, relativt fattiga på välutbildat folk i det här landet.

Jag är personligen övertygad om — och där tror jag att de flesta har samma uppfattning som jag — att vi inte bör dra för långt gående slutsatser rörande utbildningens möjligheter av de svårigheter vi utan tvivel står i. Jag vill nämna, herr Larsson, att t.o.m. den organisation som har anledning att så att säga på yrkets vägnar just nu se särskilt pessimistiskt på de här problemen, nämligen SACO, i sitt senaste häfte med arbetsmarknadsorientering visar en relativt positiv inställning till olika slag av utbildning. Frågan är naturligtvis omöjlig att ge ett entydigt svar på, men vad jag nu har sagt antyder att jag för min del inte anser att vi skall gripas av någon form av utbildningspessimism och slå till bromsarna. Jag tycker nog att ungdomen själv redan har slagit till bromsarna litet för hårt. Det som skett de två senaste åren i fråga om tillströmningen är, sett i ett perspektiv, kanske inte det lyckligaste som hänt på området. Vi får väl anledning att föra en mera ingående diskussion kring dessa frågor, när vi om någon dryg månad får på bordet ett omfattande utredningsmaterial. Då får vi anledning att under något år diskutera inte bara utbildningens organisation utan även utbildningens dimensionering mot bakgrund av synpunkter, utredningar och bedömningar om arbetsmarknadens utveckling på sikt.
Herr talman! För att börja med det sista så noterar jag statsrådets uttalande som ganska positivt. Jag har själv ungefär samma uppfattning som den statsrådet gav uttryck för i fråga om mängden av studerande Vad man har anledning att kritisera på den punkten är den sena reaktionen från departementets sida. Man borde ha upprätthållit en viss beredskap, när vi nu haft denna stora kader av personer under utbildning. Antalet nyinskrivna är nu 8 000 lägre än i fjol 17 300 i år, sägs det, mot 25 000 förra året och det innebär att det blir lättare att upprätthålla balans.

Också jag tror att det är riktigt. Studenterna konstaterar ju att de måste vidta åtgärder för att marknadsföra sig själva i olika sammanhang. Jag har i min hand en broschyr från Sveriges Förenade studentkårer, vilken vittnar om detta agerande som bedrivs länsvis. Denna verksamhet behöver understödjas, och det vore tacknämligt om det kunde anslås ekonomiska resurser till den, eftersom sådana saknas ute i länen. Vidare är det uppenbarligen inte tillräckligt att arbetsmarknadsorganisationerna sköter denna informationsverksamhet. Konferensen i Lund visade rätt tydligt att man inte har lyckats tränga igenom med den information som lämnats. Men jag hoppas som sagt ändå, att man med hänsyn till statsrådets förklaring att han med tillfredsställelse skulle hälsa något fler varianter av informationsutbudet kan hysa den förhoppningen, att förhållandena skall bli något bättre i detta avseende. Därför ber jag än en gång att få tacka herr statsrådet för svaret på min interpellation.

Herr talman! De på föredragningslistan uppförda valen av en suppleant i riksdagens lönedelegation och en suppleant i riksdagens revisorer är föranledda av avsägelser. Valen avser därför återstående del av valperiod. Valberedningen har enhälligt godkänt gemensamma listor av det utseende som framgår av till kammarens ledamöter utdelad promemoria. Såsom företrädare för valberedningen ber jag att få överlämna dessa listor.

Herr talman! Den 2 augusti 1971 inkom till JO en anmälan från ansvarige utgivaren för tidningen Ny Dag, Per Francke, i vilken följande anfördes: ”Enligt uppgifter som framkommit i bl.a. tidningen FIB-Aktuellt har beredskapsnämnden för psykologiskt försvar genomfört en krigsövning benämnd Operation Jonas. Övningen skall ha engagerat 900 personer och kostat ca 15 miljoner kronor. Förutsättningarna för övningen var präglade av stark fientlighet mot de radikala krafterna i vårt land. Således förutsattes att sedan Sovjetunionen ockuperat delar av Sverige skulle kommunister och andra progressiva ställa sig solidariska med invasionen och agera mot försvaret av Sveriges nationella självständighet. Bl. a. ingick i förutsättningarna att den kommunistiska pressen i ledare skulle uttrycka sitt gillande av invasionen. Det sätt på vilket beredskapsnämnden för psykologiskt försvar gjort upp förutsättningarna för krigsövningen måste ses som en mycket grov anklagelse mot vår tidning och det parti för vilket vi är huvudorgan, Vänsterpartiet Kommunisterna. Anhängare av en viss politisk åsiktsriktning stämplas som potentiella landsförrädare. Jag hemställer att JO granskar huruvida beredskapsnämnden för psykologiskt försvar har befogenheter att på nämnda sätt utmåla anhängare av en politisk riktning som potentiella landsförrädare och att JO uttalar sig om att man på detta sätt spenderar stora summor på övningar med de förutsättningar som ingick i den s.k. Operation Jonas.” Så långt Per Franckes anmälan till JO. Den 10 november 1971 offentliggjorde justitieombudsmannen sitt beslut rörande nyss citerade JO-anmälan. Vad kom då JO fram till? Det bör först sägas, att JO byggde sitt yttrande dels på beredskapsnämndens yttrande, dels på bifogade hemligstämplade handlingar. Ordförande för beredskapsnämnden är en av riksdagens ledamöter. Dessutom ingår ytterligare en ledamot av riksdagen i nämndens styrelse. Beredskapsnämnden säger bl.a. följande: ”Påståendet att förutsättningarna för övningen var präglade av en stark fientlighet mot de radikala krafterna i vårt land är oriktigt.” JO säger i sitt svar bl.a. ”att jag vid min genomgång av det hemliga materialet inte funnit något som kan anses otillbörligt — — —". Man kan nu fråga sig varför jag i dag tar upp denna fråga, som egentligen låg på riksdagens bord förra året. Svaret är att efter det att riksdagen förra året tog del av JO:s ämbetsberättelse för 1971 har nya fakta framkommit, som gör att jag ser mig nödsakad att här i dag ta upp frågan. Folket i Bild kulturfront publicerade en artikel inr 18 1972 där delar av de av JO åberopade hemliga dokumenten publicerades. Dessa hemliga dokument har inte bemötts och heller inte bestritts av ansvariga Operation Jonas-män. Jag konstaterar därmed — liksom Folket i Bild kulturfront — att Per Francke hade rätt i sin JO-anmälan. JO och beredskapsnämnden för psykologiskt försvar har till riksdagen lämnat oriktiga uppgifter. Låt mig helt kort — innan jag går över till de s.k. hemliga dokumenten — redogöra för förutsättningarna för Operation Jonas. Vit, dvs. USA, och Gul, dvs. Sovjetunionen, har råkat i konflikt. Gul ockuperar delar av Sverige. Jag skall nu gå in på de s.k. hemliga dokumenten. Låt mig citera ett av dem, med följande beteckning: ”De av vissa organisationer och VIT-fientliga grupper anordnade demonstrationerna fortsatte med samma tema som tidigare. Främst anklagades Västtyskland för en revanschistisk och krigshetsande politik. Med undantag för vissa städer har emellertid anslutningen till dessa möten snabbt avtagit. Inom krigsmakten fortsatte propagandaverksamheten av pacifistiska och försvarsnegativa krafter. Ett antal fall av ordervägran samt ett något ökat antal fall av sabotage/skadegörelse bedömdes vara det direkta resultatet av propagandan. Demonstrationer och protestmöten riktade sig inte bara mot beredskapshöjningarna i Sverige utan även i flera VIT-anslutna länder. Dessa åtgärder förklarades vara en utmaning mot stormakt GUL:s strävan att hejda rustningarna och få till stånd förhandlingar om successiva nedrustningar. Beredskapshöjningarna och inkallelserna utnyttjades i vissa kretsar i propagandasyfte för att skada krigsmaktens anseende och skapa misstro till den militära ledningen. VIT-fientliga grupper demonstrerade för att få inryckande värnpliktiga att vända hem eller vägra bära vapen.” Jag kan fortsätta att citera ytterligare i detta s.k. hemliga dokument: ”ÖB beslut om GIVAKT och kvarhållande av militär personal över lördag-söndag har väckt mycket blandade reaktioner — från positiva till begränsade gruppers negativa demonstrationer. Det har förekommit att värnpliktiga trotsat förbudet mot hemresa — bl.a. ca 50 st. vid P2 i Hässleholm sedan aktionsgrupp från Lund demonstrerat utanför kasernen på fredagseftermiddagen.” Vad jag nu citerat räcker för att utpeka pacifister, radikaler och motståndare mot USA-imperialismen som landsförrädare i ett läge när Sveriges nationella oberoende var hotat. Den politiska polisen hade under Operation Jonas fått en större roll än tidigare inom psykförsvaret — alltså SÄPO, som systematiskt förföljt vänstermänniskor men sett genom fingrarna när det gällt Ustasjafascister och fascistorganisationer av typ Demokratisk allians.

Försvarsstaben hade gjort upp en s.k. Intressevis spelplan, där det hette beträffande Momentrubrik och övningsändamål: Infiltration i press. Åtgärder mot journalist som sedan maj månad skrivit konsekvent Gul-vänliga artiklar i försvarsfrågor. Under rubriken Spelledare och speldeltagare finner man press och radio, rikspolisen och beredskapsnämnden. Såsom Eftersträvat övningsutbyte anges samverkan försvarsstaben säkerhetsavdelningen/rikspolisen beträffande åtgärder samt begränsning av publiceringsrätt. Till slut kommer en anmärkning: Journalisten avslöjas senare som Gul-agent. Jag tycker att kommentarer är överflödiga på den här punkten. Låt mig inom parentes säga att Per Franckes anmälan inte gällde att övningen lagts upp som en försvarsövning mot ett tänkt anfall från Sovjetunionen. Men jag kan ändock inte låta bli att reagera mot ensidigheten — tänkbart för generaler och andra höga ämbetsmän är tydligen endast att faran kommer från öster. Denna ensidighet är ganska avslöjande och bekräftar ytterligare Per Franckes anklagelse. Till sist. Jag anser självfallet att hemligstämpeln skall användas när det gäller att skydda försvarshemligheter. Men i det fall som jag nu berört har man använt sig av hemligstämpeln för att skydda höga ämbetsmäns politiska agerande. Den har använts för att skydda dem mot en berättigad kritik. Dessa herrars uppträdande under Operation Jonas har utsatt landet för fara, skadat enskilda och grupper och utgjort ett hot mot medborgarnas grundlagsfästa frioch rättigheter. Det anmärkningsvärda är att konstitutionsutskottet låtit denna fråga passera utan någon som helst anmärkning.

Herr talman! Min anmärkning gällde JO:s ämbetsberättelse 1971. Anledningen till att jag tog upp den igen var att det framkommit nya dokument — tydligen vill inte heller herr Johansson i Trollhättan bestrida den saken — som visar att anklagelserna i den JO-anmälan som jag citerade var berättigade. Jag förmodar att konstitutionsutskottet hade tillgång till de hemliga handlingar som jag nu har åberopat. Det anmärkningsvärda är då att inte konstitutionsutskottet har anmäkrt mot det sätt på vilket Operation Jonas var upplagd. Jag måste tolka det så, att också konstitutionsutskottet anser det riktigt att stämpla radikaler, pacifister och motståndare till USA-imperialismen som landsförrädare, om en sådan situation skulle uppstå som man kalkylerade med i Operation Jonas.

Herr talman! I anslutning till föreliggande utskottsbetänkande vill jag i all korthet anföra följande. Det finns i vårt samhälle många människor som på grund av dövhet eller hörselskador är mer eller mindre isolerade från arbetsliv och gemenskap. För dessa människor kan ljudradion och televisionen utgöra en möjlighet till kontakt och gemenskap med yttervärlden. Det är därför angeläget att man ser till att underlätta för dem att via dessa massmedia nå kontakt med andra människor och på det sättet uppleva mänsklig gemenskap. På olika sätt bör samhället hjälpa de handikappade som av ekonomiska skäl inte har möjlighet att inköpa en TV-apparat och betala licens för densamma. En TV-apparat är sannerligen ingen lyxartikel för den som lever isolerad på grund av sitt handikapp. Det är också angeläget att se till att så många som möjligt kan ta del av de program som sänds i ljudradion och televisionen. Antalet textade program i televisionen har under senare tid ökat, vilket man kan hälsa med allra största tillfredsställelse. Dock är det önskvärt att den som är döv eller hörselskadad skall ha möjlighet att ta del av alla de program som sänds i ljudradion och i televisionen. Trots att de tekniska möjligheterna har ökat för att döva och hörselskadade skall kunna ta del av program i ljudradion och televisionen, är förhållandena inte fullt tillfredsställande.

De nåddes inte ens av de informationer som lämnades i televisionen om hur röstningen skulle äga rum etc. Jag hoppas, herr talman, att ledningen för Sveriges Radio-TV ser till att vid det kommande valet de döva och hörselskadade skall kunna nås av de politiska debatterna och den information som lämnas om valet. Möjligheterna för de döva och hörselskadade att ta del av programmen som sänds i televisionen har, som jag nämnde, under senare år ökat. Förutom de textade programmen har man framställt en särskild apparat, som man skall kunna koppla på TV:n för att hjälpa de döva att ta del av sådana program. De tekniska möjligheterna att ha en separat apparat kopplad till TV:n för att därmed få sändningen textad innebär givetvis att endast de som önskar textade program erhåller dessa. Det gäller ju nu bara själva inledningsstadiet; det återstår väl mycket innan man får dessa apparater prisbilliga. Här kan det kanske bli fråga om relativt stora kostnader för en dylik apparat. Ju större tillverkningen av sådana apparater blir, desto billigare bör de kunna vara. Jag har en önskan, herr talman, att sådana apparater kan bli klassade som tekniska handikapphjälpmedel och därmed bli statsbidragsberättigade. Kulturutskottet tar inte ställning till begäran om befrielse för vissa handikappade från avgift för innehav av ljudradio och TV samt prövning av möjligheterna för vissa handikappade att erhålla avsevärda ekonomiska lättnader vid inköp av TV, utan utskottet hänvisar till att man kan påräkna att handikapputredningen lägger fram sitt betänkande inom den närmaste tiden. Utskottet skriver att man kan förvänta ”att handikapputredningen inom den närmaste tiden i sitt arbete kommer att aktualisera frågan om underlättande för de handikappade att ta del av Sveriges Radios programutbud. Därmed kommer denna fråga under övervägande i ett lämpligt sammanhang.” Jag har ingenting att erinra mot utskottets skrivning, bara det inte dröjer alltför länge innan utredningen lägger fram sitt betänkande. Jag vill gärna ha sagt att en viss otålighet förekommer bland de handikappade på grund av att utredningsresultatet ännu inte presenterats. I vad det gäller önskemålet om en utvidgning av användandet av textremsor i TV-programmen delar jag utskottets uppfattning att denna fråga kräver ingående överväganden. Jag vill uttala min tillfredsställelse över utskottets påpekande om önskvärdheten av att utredningen inom Sveriges Radio beträffande en utökad användning av textremsorna i TV-programmen skall leda till att de döva och hörselskadade i fortsättningen bättre skall kunna tillgodogöra sig TV-programmen. Därmed tillmötesgås ett länge närt önskemål från de döva och hörselskadade i vårt land. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till kulturutskottets hemställan i betänkandet nr 1.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har redan yrkat bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 1 och därmed fullgjort en uppgift som jag också har för avsikt att fullgöra. Men han har framfört en del synpunkter här som jag gärna vill säga några ord om. Underlättande för vissa handikappade att ta del av Sveriges Radios programutbud Det råder inga delade meningar mellan utskottet och motionärerna i fråga om att det inte är någon lyx för en hörselskadad eller döv person att ha en TV-apparat. Vi vet emellertid att om vi som hör stänger av ljudet i TV-apparaten, så blir utbytet av programmet inte detsamma som om ljudet är påslaget. Det är därför alldeles riktigt att det inte har samma värde för den döve eller svårt hörselskadade att ta del av ett TV-program som det har för oss som kan höra. Mot denna bakgrund har det föreslagits att man för dem som inte har möjligheter att på vanligt sätt höra Sveriges Radios programutbud skulle införa befrielse från skyldigheten att betala avgift för innehav av ljudradio och TV.

Och när det alltså är en utredning som just nu arbetar med detta har vi inom utskottet inte ansett oss kunna tillstyrka att riksdagen gör den i motionen önskade framställningen. Sedan kom herr Börjesson in på textade program och noterade med tillfredsställelse att antalet sådana har ökat. Herr Börjesson framhöll också att det är önskvärt att de döva kan ta del av alla program som sänds. Det är självfallet mycket viktigt att underlätta för de handikappade att ta del av Sveriges Radios programutbud, och utskottet har också ägnat frågan mycket stor uppmärksamhet, vilket framgår av vårt betänkande. Det är emellertid för närvarande inte möjligt att texta alla program. Herr Börjesson sade att många hörselskadade mycket gärna skulle vilja ta del av den politiska debatten och att de skulle kunna göra det om debatten textades. I dag torde det emellertid inte finnas några förutsättningar för att klara av den saken. Visserligen säger en del människor att det inte bör vara några större problem med detta; man kan ha textremsor för hörselskadade som ser på TV. Ja, om det vore så enkelt! Men här möter man en rad svårigheter. Då kan någon säga att problem ju är till för att övervinnas, och det är just vad man försöker göra nu. Men att texta alla program är en oerhört stor sak. Man frågar sig också vilka program som först och främst skall textas. Textning är mycket arbetskrävande, och den tarvar mycket stora personalresurser. I utskottet har vi fått den uppgiften att ett program om 30 minuter kräver flera dagsverken att textsätta. Som herr Börjesson sade finns det dock vissa möjligheter, bl.a. den att koppla bort textremsan för den som inte behöver den och ha den kvar på de apparater där den behövs. Ja, man överväger för närvarande att gå på den vägen när det gäller att åstadkomma textade program. Man kan också säga att problemet rent tekniskt är löst. Det har demonstrerats för såväl Sveriges Radio som för Hörselfrämjandet och för industrin. Vidare finns den möjligheten att göra en extra bildskärm med textremsa, men det blir en dyrare lösning, och det är dessutom en sak som behöver utredas ytterligare. Det system som vi nu har fått fram med textremsan på bildskärmen beräknas medföra en ombyggnadskostnad på 500 kronor per apparat. Det kanske kan bli något billigare om produktionen kommer i gång ordentligt. Sveriges Radio har en arbetsgrupp eller kommitté som arbetar vidare med den frågan, och där har man nu kommit så långt att det knappast längre är något tekniskt problem med en bortkopplingsbar textremsa. I vad mån industrin i det fallet är intresserad kan jag inte uttala mig om. Inte heller vet man hur det kommer att inverka på programarbetet, om textremsor skulle användas allmänt. Man vet inte vad det innebär organisatoriskt eller vad det skulle kräva personellt och ekonomiskt. Ofta får man ju textsätta med mycket stor brådska. Herr Börjesson sade att detta är ett problem som de hörselskadade väntar på en lösning av, och det är vi alla medvetna om. Utskottet delar också den förhoppning som herr Börjesson här givit uttryck åt, nämligen att det inte skall dröja längre än oundgängligen nödvändigt att skapa större förutsättningar för denna grupp handikappade, så att också de hörselskadade kan tillgodogöra sig programutbudet från Sveriges Radio. Herr talman! Med det anförda ber även jag att få yrka bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande nr 1.

Herr talman! Jag ber att få meddela kammaren att någon glädjebomb inte är placerad i kammaren, varför en utrymning av kammare och läktare torde vara obehövlig. Alla kan alltså lugnt sitta kvar utan att frångå den rutin som är kammarens egen. Detta är sagt för att alla skall känna sig i fullkomlig säkerhet. Någon glädje skall alltså inte störa kammarens arbete. Jag vänder mig till kulturutskottet och uttalar min stora tacksamhet över att utskottet som sitt andra ärende för året har behandlat min motion, vilket måste bero på att man fann den synnerligen viktig. Men sedan, kära kulturutskottsledamöter, har ni själva handlat helt inom ramen för det som varit föremål för min kritik: den allmänna tråkigheten. Ni har för riksdagen angivit gällande bestämmelser, stadgandet om våra högtidsoch helgdagar, åberopat 1686 års kyrkolag och räknat upp alla våra kyrkliga helgdagar samt de förändringar som skett. I ett avseende var livet färgrikare år 1686. Man gick åtminstone vid högtid i glada, färgrika dräkter. Framstående personer motsvarande statsminister Palme, Gunnar Hedlund och Gösta Bohman kunde ha vandrat här i krås, spetsbyxor och värja, och undertecknad som hemmansägare finge bära Vista härads glada vadmalsdräkt. Kulturutskottet har vidare efter uppräkning av alla våra helgdagar mycket noggrant konstaterat att vissa av våra helgdagsaftnar är att likställa med helgdagarna enligt växeloch checklagarna — ett föga glatt meddelande till dem som behöver en växel för sitt livsuppehälle kanske just den dagen. Men sedan, ärade kammarledamöter. Läs själva innantill i utskottets betänkande! Detta gäller dock en motion som ville att vi skulle fundera över vår allmänna glädje.

Är det att undra på detta, när till på köpet det ärade kulturutskottet i beskrivningen av våra allmänna helgdagar använder så stort utrymme för att påminna om hur ordningen bör upprätthållas vid idrottsevenemang, dans, teater-, biografoch tivoliföreställningar, marknadsnöjen och festtåg? Jag känner mig som en förlupen svensk när jag läser s. 2 i utskottets betänkande. Återigen — jag har, kulturutskottets ordförande, bara begärt att ni skall fundera litet på glädjen.

Det gäller att hitta former för att stimulera människorna och få dem att engagera sig i ett berikande nöjesliv, så att familjerna kan hålla ihop, så att människor kan umgås och känna gemenskap över yrkesgränserna och för att skingra kategoritänkandet. Det är inte ett Sverige med buskis och tjo och tjim som jag är ute efter, utan det är ett gladare Sverige som ger litet mer av mänsklig värme, ett Sverige där det inte skall kosta så mycket att ha litet roligt. Det är riktigt att jag inte begriper dem som inte har förståelse för ett bibehållande av och innehållet i våra traditionella högtidsdagar för att med dessa som underlag skapa samhörighet och fest. Inte heller förstår jag dem som tror att demokratin skulle vinna på att vi urvattnar och bleker färgerna vid riksdagens högtidliga öppnande. Tristare figurer än vi riksdagsmän, inklampande i galoscher och klädda i både sommaroch vinterkonfektion, får man leta efter. Inte nog med att vi klampar in i rikssalen, utan vi tränger oss in med ursinne för att komma så långt fram som möjligt och kunna betrakta färgrikedomen framför oss — inte herrar statsråd som sitter på den vänstra sidan men väl skönheten en meter ovanför deras huvuden, den diplomatiska kåren. Inga är så lysande som representanterna för utvecklingsländerna. De vet vad festivitas är för någonting. De har inte råd att vara den förutan, och de klär sig vid det här tillfället för att hedra den trevlige, vänlige, tålmodige men murrige svenske riksdagsmannen. Herr talman! Här har jag gjort mig skyldig till en oförlåtlig distinktion — statsrådet Alva Myrdal brukar kunna bära högtid av denna art på ett glansfullt sätt. Men så har hon också i många år verkat i de fattiga länderna! Utskottet har hänvisat till kulturrådets betänkande Ny kulturpolitik. Där talas om kultur i form av aktivt deltagande och eget skapande arbete och vad detta kan betyda för kommunikationerna människorna emellan. Men det talas också om behovet av stora satsningar från samhällets sida. Är det de stora satsningarna som behövs för att skapa litet mer glädje och samhörighet i det här landet? Vi har tiotusentals ungdomar, som spelar och sjunger, och hundratals orkestrar som kunde göra sig gällande i organiserad form, ofta ute i det fria när städerna dragit på sig sin helgdagskostym — jag betraktar den nu som en urvuxen sjömanskostym. Varför inte använda våra järnvägsstationer, som i tråkighet överträffar det mesta här i landet men som ändå är till för kommunikationerna människor emellan, och låta dessa bli trivsamma samlingslokaler med litet service och litet värme. På det viset kunde man också få tiden att gå litet fortare när man väntar på tåg och bussar som inte håller tiden — om nu järnvägen inte redan är nedlagd. Varför använder man inte vår underbara årstid för att bygga ut trottoarserveringar längs gator och i parker? Nej, ärade kammarledamöter, hälsovårdsstadgan och ordningsstadgan sätter krokben överallt! Man kan inte, herr talman, få ett gladare Sverige genom en fulländad hälsovårdsstadga och en skolfrökenaktig ordningsstadga. Man får inte göra miljön så steril, så exemplarisk att vi inte får någon miljö kvar! Då försvinner värmen, och finns det ingen värme finns det ingen glädje. Det är ju därför våra ungdomar hänger som klasar i träden när grönskan skall fällas för tunnelbanan, och jag tillhör faktiskt dem som menar att man skall göra en krök på vägen för att rädda en bokskog. En rak linje är dessutom mycket tråkigare än en krokig. Nu säger utskottet att uppgiften att anordna nöjesarrangemang och tillvarata helgdagarna i de former jag föreslagit är en lokal angelägenhet. Det är självklart att man inte kan stifta lagar om glädje. Det är också självklart att det är den personliga aktiviteten som i detta sammanhang skall kunna lätta upp våra levnadsvanor. Kulturutskottet hade här chansen att inspirera till sådana lokala initiativ. Man hade på det lokala planet kanske känt att man fått en viss sanktion om utskottet hade varit litet gladare och välvilligare i sin skrivning. Nu finns det väl kamrater i denna kammare som tror att jag blivit alldeles stollig. Vad har detta med högtidsdagar och motionen att göra? Jo, om ni inte bara läser klämmarna utan innehållet i motionen 84 skall ni finna att det står där. Och kulturutskottet, som jag vet kan läsa, kan också ana sig till vad som står mellan raderna för att göra prosan mer njutbar. Jag skall förklara detta ytterligare. Men först vill jag säga att jag räknade inte med, herr ordförande i kulturutskottet, att få motionen bifallen, men jag räknade med att utskott och kammare och även allmänheten skulle få tillfälle att avgöra om innehållet var värt att diskutera och om det fanns en sådan grund, som var mindre att gyckla åt och mer att respektera. Vi svenskar borde fundera över om svenskarnas förhållande till sig själva är riktigt gott. Om inte — vad kan vi göra för att hjälpa upp situationen? Jag kan förstå att utskottet trots sin omsorgsfulla behandling av min motion inte har haft tid att fundera över vad glädje kan betyda för en nation. Själva vet vi var och en skillnaden i arbetsinsatser, aktivitet och hjälpsamhet om vi är glada. Glädje och lycka är två odelbara begrepp. Det är väl inte kulturutskottet obekant att den engelske filosofen Jeremy Bentham utgick från tanken att allt handlande måste utgå från att ge största möjliga lycka åt största möjliga antal människor. Den tråden har tagits upp av vår egen professor i nationalekonomi Anders Östlind med ett djupt allvar. Han säger att även om lyckan liksom kärleken är som en kvicksilverdroppe i en handflata som, när forskarna tittar närmare på den, rinner snabbt ut mellan fingrarna, så behöver vi teknokrater, forskare och inte minst politiker öppet tala om lyckan som samhällets mål. Om nu glädjen och lyckan hör ihop, och glädjen är en inledning till lyckan, och glädjen är lättare att fånga, då finns det all anledning att börja placera in glädjen som en korrektionsfaktor i den samhälleliga ekvationen. Lyckan, säger Östlind — och jag säger också glädjen — skall upphöjas till suverän målvariabel. Alla — även våra kraftfullaste handlingsmänniskor, t.ex. de som representerar kulturutskottet — skall under ansvar tvingas att bli lyckans — och glädjens, säger jag — ödmjuka tjänare. — Då kan vi förverkliga demokratin, säger Östlind. Jag ber att ytterligare få citera honom. Han säger: ”Även om kunskaperna blir fragmatiska så har vi gjort vad vi kunnat. På lite sikt skulle resultatet visa sig. Den västerländska civilisationen skulle börja gå ner i varv” — han menar hetsen — ”vi skulle ta det lugnare och med mindre stress.” Frågan är om inte glädjen är en inledning att söka lycka och om den inte ger större möjligheter att påverka till vettigare beslut, kammarens ledamöter. Vår vän och diktare F. M. Franzén har skrivit några rader om lyckan och glädjen. De är skapade med melodi. Jag avstår från att sjunga dem, även om det skulle vara mycket stimulerande att få en dialog i likhet med den som förekommer på Operan. Tänk er för resten om vi skulle göra så. Jag hör redan inom mig hur hjältetenoren om några dagar skall förklara hur väl underbyggt det var att lägga skatt på engångsglas. Och jag känner liksom i luften att det måste bli en aria tagen ur dels Don Juan, dels La Traviata. Om det slutar med något ur Figaros bröllop är för mig ännu obekant. Till sist, herr talman, ber jag att få föreslå att kulturutskottet inför en signaturmelodi i sin verksamhet innan det startar morgonens arbete. Jag tycker att man då skulle kunna använda följande dikt av Franzén: med fingret åt glasen, som dofta, så drick och var glad: — på vår sorgliga jord man gläder sig aldrig för ofta. En blomma är glädjen: i dag slår hon ut, i morgon förvissnar hon redan. Just nu, då du kan, hav en lycklig minut, och tänk på den kommande sedan.” Herr talman! Då ett bifall till mitt tänkta yrkande skulle erfordra grundlagsändring, måste jag avstå från detsamma.

Herr talman! Först vill jag bestämt protestera, när herr Lothigius här säger att vi i utskottet skulle ha gycklat med hans motion. Vi har avgivit ett betänkande där vi i sanning inte har gått in för något gyckel. Herr Lothigius sade sedan att det inte gällde den himmelska, utan den jordiska glädjen. Men det är ändå så, att högtidsdagarna i vårt land i allmänhet är kyrkliga högtidsdagar, och därför är det ingenting egendomligt i att dessa har upptagits i betänkandet. Vidare vill jag säga att det givetvis finns en del människor som vill göra dessa kyrkliga högtidsdagar till ett slags glädjedagar genom att då arrangera alla upptänkliga nöjen. Det finns emellertid i det här landet också en stor skara människor som i stillhet vill fira de stora högtidsdagarna — såväl juldagen som långfredagen och påskdagen, för att ta några exempel. För dessa människor kan också stillheten upplevas som en glädje. Herr Lothigius talar också om att man skulle kunna variera klädseln. Mig veterligt råder det inget förbud för herr Lothigius att här i riksdagen bära sin häradsdräkt. När det gäller riksdagens högtidliga öppnande, som herr Lothigius nämnde, vill jag säga att det tydligen finns olika motiveringar för att gå dit. Personligen går jag dit för att övervara gudstjänsten och för att lyssna till trontalet. Andra kan ha andra bevekelsegrunder; jag skall inte fördjupa mig i dem. Det är svårt, herr Lothigius, att få någon riktig klarhet i vart den här motionen syftar. Jag har noterat att den skulle beröra hälsovårdsstadgan, ordningsstadgan, vägbyggen, järnvägsstationer osv. — det är så mycket som tas upp i motionen. Och så kommer klämmen, där det hemställs att vi skall bibehålla och utveckla våra traditionella högtidsdagar och ge dem mer av innehåll och festivitas. Men ingen har ju ifrågasatt någon ändring av antalet högtidsdagar i vårt land, varför vi har svårt att förstå meningen med att begära en utredning om att vi skall få behålla våra traditionella högtidsdagar. Men visst är det riktigt att vi försöker få litet mer — gärna mycket mer — av en kulturell verksamhet som ger bättre kontakt mellan människorna. Utskottet anser emellertid, att olika människor har olika krav på glädje. Det råder även olika traditioner i olika delar av vårt land. Vi har därför kommit fram till att det är betydelsefullt att man finner former och vägar för kulturell verksamhet i vid mening. På s.3 i kulturutskottets betänkande har vi omnämnt kulturrådets betänkande Ny kulturpolitik. I detta har rådet kommit fram med en rad idéer och förslag, som ger utrymme för egna och lokala initiativ. Utskottet ser gärna att någonting positivt sker på detta område, och det skulle inte vara någon större svårighet att här omnämna en rad av de olika aktiviteter som kulturrådet pekar på men vilka man inte vill styra från statsmakternas sida. Man vill inte uniformera dem, utan vill i stället att de blir föremål för egna och lokala initiativ. Enligt utskottets mening är det önskvärt att vi inte bara är mottagare utan också aktiva deltagare i kulturellt arbete — detta må sedan gälla gruppgemenskap eller annat samarbete för att få fram en kulturell aktivitet eller genom eget skapande och formgivande. I våra miljöer lever många människor nära varandra men har ändå mycket liten kontakt sinsemellan. Genom gemensamma aktiviteter på det kulturella området i närheten av där vi bor tror jag att vi skulle kunna medverka till större gemenskap. Utskottet har kommit fram till att en utveckling i den riktningen framdeles måste bygga på lokala traditioner och initiativ. Vi har därför inte ansett det vara den lämpligaste formen att begära en utredning i detta ärende, inte minst på grund av att kulturrådets betänkande föreligger. Det är ett gediget betänkande med många uppslag och som nu är ute på remiss. Det är inte säkert att varje uppslag passar alla. Genom att man ute i organisationer och ute i den kommunala verksamheten söker få i gång en aktivitet, som berör de enskilda människorna, tror vi att man har anledning att just nu ägna uppmärksamheten åt ett förverkligande av olika uppslag som man där har fått. Därför har vi inte kunnat tillstyrka motionen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till kulturutskottets betänkande nr 2.
Herr Mattsson i Lane-Herrestad talade om de kyrkliga högtidsdagarna, men jag vill gärna rätta till ett missförstånd oss emellan på en punkt. Jag vill inte ha en förändring till stånd i detta sammanhang. Nej, jag vill bara minska avståndet mellan dem som känner en religiös glädje och värme och dem som vill ha en profan värme och glädje under högtidliga, värdiga och trivsamma former. Därvidlag tror jag att de båda parterna i det svenska samhället skall möta varandra. Det är egentligen detta som utgör bakgrunden till vad jag har fört fram, herr talman. För att visa herr Mattsson min uppskattning för den sidan har jag till och med åberopat en av våra mest kyrkliga skalder, F. M. Franzén. Men efter att ha lyssnat på min vän herr Mattsson i Lane-Herrestad har jag nästan lust att ändra Franzéns dikt på följande sätt: När kulturutskottet tar ordet vid riksdagens bord kammarens glädje vi offrar försök ändå var glad du parlamentariska hjord man gläder sig aldrig för ofta. Ett ord kan vara glädjen; som aldrig slår ut i morgon glömt är det redan. Just nu Mattsson i Lane-Herrestad, hade ni en sällsam tribut tänk noga på den kommande sedan.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
Herr talman! Jag är tacksam över i varje fall värmen i herr Mattssons i Lane-Herrestad röst, när han talar om glädjen.

Herr talman! Just i dag är det synd att man inte är poet.

I sin motion går han tillbaka till 1700-talet och säger att utlänningarna då betraktade oss som mindre putslustiga figurer. Utan att vara alltför bevandrad i Sveriges historia vet jag att det var ytterst få svenskar som då hade kontakt med andra länder. Om den gruppen — jag föreställer mig att det var handelsmän, vandrande gesäller och krigsmän — fick stå som ett mönster för hur svenskarna var och hur de uppförde sig så utgjorde de väl en mycket liten begränsad grupp av svenska folket. I motionen står det att vi svenskar har en nära nog religiös längtan efter sol och värme. Jag vet inte om jag skall kalla denna längtan för religiös, utan det är väl så att vi som bor här uppe i den mörka och kalla Norden gärna vill byta ut några veckor mot sol och värme. För många är det en engångsföreteelse att resa till ett varmare land eller också är det förenat med ekonomiska uppoffringar att kunna resa bort en tid. Att man sedan kommer hem brun och tråkig, som det står i motionen, har jag aldrig hört talas om. De flesta kommer hem utvilade, pigga, glada, prisande solen och värmen och prisande även sitt eget fosterland, som de har fått en helt annan syn på, därför att de har fått tillfälle att jämföra med hur man har det i andra länder. Jag tror inte på talet om att vårt land med dess styrelsesätt sätter upp några spärrar för glädjen i livet. Det avgörande är ju att glädjen har flyttat ut till ännu större grupper i samhället därför att en utjämnande politik har gjort det möjligt för allt fler grupper att känna trygghet, glädje och frihet i livet. I min närmaste omgivning brukar jag träffa studiegrupper — äldre människor, pensionärer — som under flera säsonger sitter och läser främmande språk ihärdigt och envist. De samlar ihop sina små besparingar och reser ut, kanske till England eller Tyskland, för att få pröva sina nya språkkunskaper. De där människorna är många i vårt samhälle. Och inte är de tråkiga heller, vare sig när de åker bort eller när de kommer hem, men alla intygar att det är det nya samhället som har gett dem en chans till detta. Nu är det inte bara resor som är glädje i livet, utan jag tror att det här är ett exempel på människornas frigörelse, som ofta får sitt utlopp i dessa glädjeyttringar. Motionären pekar på alla dystra och mörka inslag i TV och radio. Och visst är det mörkt och dystert i världen med krig och naturkatastrofer, med svält och med osämja mellan folken. Jag tror, herr motionär, att vi alla inom oss bär det mänskliga draget att vi liksom vill skydda oss mot upplevelsen av de här mörka bilderna i TV-rutan. Men nyheterna utifrån världen är hårda och kalla för oss att konstatera. Jag tror inte att personalen på TV och radio med vett och vilja färgar nyheterna mörkare än de är. Att definiera glädje och lycka i livet är lika svårt som att entydigt tolka ett musikinslag eller en litterär skildring. Ett skratt verkar ihåligt om man inte inom sig är glad över att få skratta. Därför bör vi stimulera aktiviteter, där vi under enkla former kan samlas till gemenskap och engagera oss. Jag gissar att motionären och jag kan komma överens om att det kommersiella nöjeslivet är en dålig ersättning för gemenskap och uppriktig glädje. Men sedan kanske våra åsikter går isär när vi skall besluta oss för vilka utformningar våra festliga dagar i livet skall ha. Då kommer troligen våra politiska åsikter att föra oss in på olika värderingar och målsättningar som vi har. Ibland får man den känslan när man hör hur våra politiska motståndare svartmålar vårt land och våra politiska handlingar och påstår att vårt parti har skapat ett samhälle utan glädjeyttringar. Det är därför som jag har tagit upp det här enkla resonemanget. Statsminister Palme har många gånger understrukit att vårt parti är en frihetsrörelse som vill befria människor från fattigdom och nöd och att vi vill solidariskt se till att varje människa skall få utveckla sitt kunnande i frihet. Men då lyfter våra motståndare fram den ena gruppen efter den andra och säger: Se här, ni är förföljda av socialdemokraterna!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

Herr talman! Det var inte min mening att — och den ärade föregående talaren sade också att jag inte hade gjort det — lägga in någon partipolitisk innebörd i vad jag sagt eller skrivit eller att göra en anmärkning mot det socialdemokratiska partiet, utan jag har talat om svensken som sådan. Jag har därvid överdrivit här och var för att vi skulle kunna förstå dessa frågor något bättre. Jag avstår, herr talman, från att ta upp det partipolitiska käbblet. Det var också min tanke att vi skulle komma ifrån det genom att skapa litet mera av värme och glädje i vårt samhälle. Det skulle alltså, herr talman, bidra till att avskaffa sådan bitterhet som kanske fortfarande kan finnas mellan olika grupperingar. Man kommer varandra närmare genom enkla och trevliga nöjen, som ger glädje och värme. Jag gjorde en historiebeskrivning, där jag tog upp vad man förr i världen sagt om oss svenskar. Jag har läst om detta, och det är ju så att vi har ett kallt och fruset land. Man kan inte komma ifrån att också sinnet blir fruset ibland. Utlänningen har också sedan gammalt sådana erfaren heter av vårt folk alltifrån vikingatiden och även senare. Vi reser också alltfort till södern och blir bruna där nere. Jag sade inte, fru Sundström, att vi då var tråkiga, men vi blir det så småningom när vi kommer tillbaka igen. Och vad beror ibland tråkigheten på? Ja, en sak kan vara en sterilt planerad stad som exempelvis gör att vår ungdom flyktar till andra länder. När man tar bort våra parker och glömmer grönskan — se bara på Sergels torg! — då blir det sterilt och tråkigt för människan. Men det är inte bara svenskar som har förmånen att få fara utomlands. Hela världen gör det: tyskar, engelsmän, italienare och fransmän reser som aldrig tidigare. Det är inte en egenskap som utmärker bara oss svenskar. Nej, fru Sundström, det ligger inte på det planet. Det är på ett annat plan som jag har velat att vi skulle försöka möta varandra, i en glädje som skapar en form av lycka. Jag vill inte att denna fråga skall bli politiskt infekterad, men om så är fallet, lämnar vi den därhän. Jag vill säga till fru Sundström: En svala gör ingen sommar, en blomma gör ingen vår, en röst är blott en ton i kören — ett tack dock, fru Sundström, för denna Er glädjens tår.
Herr talman! Det är inte så ofta som man kallar mig för blomma, och jag tar emot den komplimangen i detta samarbete. Jag tror att det är väldigt viktigt att ta upp resonamang om hur man vill förändra människornas vardag i stället för att se efter hur vi har det med våra festdagar i almanackan.

Herr talman! Det där med jämlikhet är svårt. Det talas ofta om den vanliga människan, det talas om den enskilde individens utlämnande till byråkratin. Skattebördor och pålagor skall vara lika. Den vanlige inkomsttagaren skall inte belastas till förmån för den mera välbärgade. Det är fraser som ofta utslungas från den här talarstolen. Under de två år som jag har varit i riksdagen kan jag inte minnas någon gång som de här fraserna har lett till en praktisk verklighet. Det är någonting som man älskar att tala om, men man har väldigt svårt att komma till ett resultat som verkligen blir någonting. I motionen 168 har jag hävdat att den yrkesmässiga trafiken inte bör vara missgynnad i förhållande till privatbilismen när det gäller att ha en radiomottagare i bilen. På några få och korta rader avfärdar utskottet motionen med hänvisning till att när man 1966 tog bort mottagarlicensen för privatbilisterna så var det inte dåvarande departementschefens tanke att detta skulle beröra den yrkesmässiga trafiken. Jag var inte i riksdagen 1966 och kunde inte framföra en annan mening än den som beslutades. Jag har därför tagit mig friheten att 1973 i en motion framföra synpunkten att det borde vara ur rättvissynpunkt angeläget att licensen är borttagen i bägge fallen. Jag tycker att det är en alltför enkel motivering att föras fram i ett utskottsbetänkande att bara för att den då ansvarige departementschefen 1966 uttalade en viss uppfattning så måste hela kulturutskottet 1973 ha samma uppfattning. När en stockholmare i dag köper sina färskvaror i butikerna, har dessa oftast kommit hit under nattens mörka timmar, medan riksdagsledamöter och andra sussat på sitt öra. Varorna har oftast transporterats hit med bil, som körts av en vanlig hederlig jobbare. När han kom hit i morse, fick han gå och lägga sig för att vara utvilad när han i eftermiddag eller i kväll skall ta emot sitt fordon, som då är lossat och på nytt lastat för återfärd till hans hemort. Han vet inte vad som har hänt i dag. Hans nyhetsförmedling sker via radiomottagaren i hans fordon. Hans nyhetsintresse bör vara precis lika angeläget — och är det säkert också — som riksdagsledamotens som får nyheterna till sitt arbetsrum eller i TV-rummet. På grund av sin annorlunda arbetstid är chauffören hänvisad till bilradion för att få veta vad som händer. Även han kan ju vara intresserad av vad som sker t.ex. på valutafronten. Det är ändå han som skall vara med och betala. Jag tycker att det är ett litet jämlikhetskrav när jag begär att man inte skall belasta den yrkesmässiga trafiken och dess anställda hårdare än man belastar privatbilisterna. Jag kan inte se vad det finns för skillnad mellan yrkesmässig och privat trafik därvidlag. Det finns möjligen ett litet ”om”: det är inte riktigt alltid som en chaufför kör den här för yrkesmässig trafik avsedda vagnen. Det kan någon gång vara en egen företagare, och då förstår jag att den här församlingen inte är så intresserade av att föra in någonting som heter jämlikhet, men det må vara. Jag tycker för min del att det är lika angeläget att ta bort avgiften om det är en anställd eller en egen företagare som kör fordonet. Jag vet också av erfarenhet att man inte längre monterar in så många anläggningar i de tunga fordonen. Det innebär en stor kostnad, och dessutom har man automatiskt en avgift att betala varje år. De som kör vill ofta ha en sådan här radio. De betalar själva anläggningarna och de betalar sin licens. När en man i dag sitter och kör grus och makadam från ett ytterområde i Stockholm in till ett bygge i centrum betalar han för den radio han har i sitt tunga fordon en licens, men när han om en stund slutar sitt jobb för i dag och går till sin privata bil och skall åka hem kostar det honom inget om han lyssnar på radion i den bilen. Jag har mycket svårt för att inse vad det finns för skillnader. Det är samma öron han lyssnar med. Det talas ofta om störande trafik, att man sent om kvällarna och nätterna åker igenom tätbebyggelse med fönstren nedskruvade och radion på högsta volym. Många tycker att det är störande, och det är det onekligen när det gäller sena timmar. Det är ett miljöproblem, säger man. Ja visst, men den miljövårdsavgiften plockade man bort 1966, medan man däremot inte var beredd att göra det för den som har den verkliga nyttan av de här radioapparaterna. Jag kan inte tolka utskottets skrivelse på annat sätt än att man antingen förstår den här orättvisan men inte är intresserad av att vidta några åtgärder eller också inte är medveten om de här förhållandena och inte heller intresserad av att sätta sig in i dem. Herr talman! Jag har inte för vana att bli arg, men jag blir det faktiskt över oviljan att rätta till sådana uppenbara brister i samhället som denna. Jag ber alltså att få yrka bifall till motionen 168.

Herr talman! Jag vill säga att jag på intet sätt blir arg om en person har en annan uppfattning än jag har. Det tillhör en av de stora förmåner och rättigheter vi har: att vi får lov att ha olika uppfattningar. Herr Komstedt säger att vi har skrivit ett enkelt utskottsbetänkande. Jag kan medge att det inte är långt. Vi har emellertid haft den här frågan uppe i riksdagen många gånger, och det har lagts fram förslag om att man skulle slopa avgiften för radioapparat i fordon som i huvudsak används i yrkesmässig trafik. Motionärerna har den uppfattningen att nuvarande bestämmelse — med den särskilda avgiften om 50 kronor som skall erläggas för radiomottagare i fordon som används i yrkesmässig trafik — innebär en diskriminering av vissa bilförare. Vi har här fått veta vilka motionärerna avser: avgiften anses vara en diskriminering av exempelvis fjärrtrafikförare i förhållande till privatbilister. Vi har inte kunnat få fram någon exakt uppgift om hur många avgifter det kan vara fråga om, men det har gjorts en stickprovsundersökning, som tyder på att ca 10 procent av hela antalet ljudradioavgifter gäller apparater i fordon i yrkesmässig trafik. Det totala antal ljudradioavgifter som då räknades fram var 287 000. Här blir det alltså fråga om 25 000-30 000 avgifter. Då avgiftens storlek är 50 kronor rör det sig om rätt mycket pengar, och det kan sägas vara en motivering för utskottets ställningstagande. Men sedan har vi detta med den yrkesmässiga trafiken. Med sådan avses tillhandahållande av transporttjänster åt andra. Man räknar däremot inte dit företag som distribuerar sina egna varor, exempelvis oljebolagen som kör ut olja i egna bilar eller varuhus som i egna bilar skickar hem varor till kunderna. Ett bifall till motionen torde kunna leda till önskemål om motsvarande befrielse från avgift för apparater som används i yrkesmässig trafik i övrigt. Det skulle då också kunna gälla verkstäder, fabriker och affärer. Det var år 1966 som riksdagen fann att man inte kunde gå med på slopande av bilradiolicens för fordon som i huvudsak användes i yrkesmässig trafik. För apparater i dessa fordon sade man att det även i fortsättningen borde betalas en särskild avgift i likhet med vad som gäller för radiooch TV-mottagare på andra arbetsplatser. Sådana apparater är alltså inte anknutna till bostaden-hushållet. Herr Komstedt framförde kritik mot att vi har avgivit ett alltför enkelt utskottsbetänkande. Men vi kan inte skriva väldigt långa betänkanden om frågor som gång på gång varit uppe här i riksdagen. Yrkanden av samma innebörd som herr Komstedts motion upptar har tidigare avslagits av riksdagen, därför att man har betecknat en lastbil, ett långtradarfordon, som en arbetsplats som kan jämställas med en verkstad, en affär o. d.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
Herr talman! Det är inte många förmåner som herr Mattsson i Lane-Herrestad har. Nu sade han att han inte kunde bli arg, och för en stund sedan sade han att han inte kunde bli glad heller. Man säger att bara 10 procent av ljudradioavgifterna gäller apparater i fordon som används i yrkesmässig trafik. Det stärker mig ytterligare i min uppfattning. Just den delen menar jag ur rättvisesynpunkt bör befrias från den här licensavgiften. Herr Mattsson i Lane-Herrestad sade att till den yrkesmässiga trafiken räknas inte firmabilar. Men vad är det för skillnad mellan en chaufför som kör en kylbil från Skåne till Stockholm en natt och en chaufför som distribuerar olja i Stockholm eller som lämnar ut TV-apparater i Jönköping en dag? Kan herr Mattsson ange vad det är för skillnad på de chaufförerna? Sedan talade herr Mattsson om licensavgifterna för bilar som tillhör affärer och verkstäder. Jag har inte nämnt dem i min motion — jag har talat om den yrkesmässiga trafiken. Det är klart att det finns rullande butiker på landet nu sedan affärerna försvunnit, men det blir rätt svårt att sätta hjul på Åhléns varuhus här i Stockholm. Jag har inte åsyftat affärer och verkstäder, herr Mattsson. Jag har i min motion talat om principerna. Och jag vill fråga herr Mattsson vilken princip som legat till grund för utskottets motivering. Det är den jag efterlyser. En sak till: Man kan ha en transistorapparat i bilen utan att behöva betala licensavgift för den. Varför skall man tvingas ha en apparat stående lös på instrumentbrädan? Den kan falla ned vid inbromsning eller kurvtagning och förorsaka skador. Dessutom kan den inte göras störningsfri, utan det är hela tiden störningar i den. Är det inte lättare att ha radioapparaten i det lilla fack som är avsett för den? Varför kan då inte eh apparat placerad i det facket vara avgiftsfri lika väl som den apparat som står på instrumentbrädan, herr Mattsson?
Herr talman! Vad det är för princip vi följer har vi redogjort för i betänkandet. Vi har sagt att t.ex. en lastbil är en arbetsplats, och därför skall samma princip tillämpas när det gäller ljudradioavgift för en bilradio i en lastbil som för en radio på övriga arbetsplatser. Vi understryker att ett ”uppgivande av principen i ett fall skulle enligt utskottets mening säkerligen medföra krav på ytterligare undantag”, och det är därför som vi också i år har avstyrkt det föreliggande förslaget. Där är principen som vi har arbetat efter.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse inför höstens drabbningar i politiken hur pass mycket kammarens ledamöter är intresserade av jämlikhetsfrågor.

Herr talman! Vi lämnar nu kulturens höjder och ger oss inpå inrikes problem, när vi övergår till inrikesutskottets betänkande nr 8, som behandlar centerpartiets motion om ett handlingsprogram för jämlikhetspolitiken. Ett konkret handlande för att nå ett djärvt politiskt mål framstår för många som politikernas främsta uppgift. När man, som utskottsmajoriteten här har gjort, avvisar ett konkret program för att nå en bättre jämlikhet sviker man enligt min mening de krav som ställs av alla de människor som strävar mot jämlikhet. Den jämlikhetspolitiska debatten har varit intensiv under några år. Debatten har gällt dels målsättningen som sådan, dels medlen för att nå målet, och den har varit synnerligen värdefull. Det är angeläget att den nu kan ge resultat och att ett brett upplagt arbete startas för att skapa ett program för att genomföra jämlikhetspolitiken. Utskottsmajoriteten hänvisar i sitt yttrande till vad som har sagts i frågan vid tidigare riksdagar. Argumentationen går i stort sett ut på att en fråga som jämlikhetspolitiken är så komplex att den inte kan bli föremål för ett samhällsprogram, antaget av riksdagen. Programarbete av den här typen hör hemma i de politiska partierna och inte i statliga organ. För min del kan jag vara med i resonemanget så långt som att man kan konstatera att en konkret jämlikhetspolitik rymmer mycket av ideologiska motsättningar. Men sådana motsättningar finns ju i de flesta större utredningar och problemställningar som riksdagen griper sig an. Vi har t.ex. alla i färskt minne den stora ideologiska striden om regionalpolitiken i höstas, en strid som ytterst gällde huruvida samhällsinsatserna skall koncenteras eller decentraliseras — om koncentration eller decentralisering är medlet för att nå jämlikhetsmålet. Jag skulle kunna gå igenom fråga efter fråga där åsikter bryts mot varandra utifrån respektive partiers uppfattning om hur man bäst gynnar en jämlikhetspolitik. De politiska grupperingarna är olika i olika frågor. Jag skall inte uppehålla kammarens tid med att gå igenom alla dessa frågeställningar, jag vill bara peka på några problemområden. Vi har näringspolitiken, jordbrukspolitiken, skattepolitiken och socialpolitiken — för att inte glömma vad jag redan har nämnt, nämligen regionalpolitiken. Enligt min mening kan inte samhällets insatser för att skapa jämlikhet få präglas av handlingsförlamning bara därför att partierna inte i alla delar är överens. Detta faktum kan ju inte ses som något annat än ett ytterligare argument för att göra en utredning där de olika värderingarna konfronteras med varandra. Jag är övertygad om att ett jämlikhetspoli tiskt handlingsprogram skulle innebära en intensiv politisk debatt, men det skulle också kunna ge till resultat ett konkret politiskt handlande för jämlikhet. Centerpartiet har i motionen 523 pekat på de bristande jämlikhetsförhållanden som råder i samhället. Dessa förhållanden kan inte någon som strävar efter jämlikhet vara nöjd med. Trots detta vidtas många gånger politiska åtgärder som inte kan sägas vara ägnade att öka jämlikheten. Man kan här t.ex. peka på den ökande ojämlikhet i makt och inflytande som blev följden av kommunsammanläggningarna, och man kan peka på den koncentrationspolitik som präglat de regionalpolitiska insatserna under främst 1960-talet. När utskottsmajoriteten säger att jämlikhetsfrågor till sin karaktär är sådana att de bör bli föremål för programarbete endast inom partierna, så kan jag inte komma ifrån misstanken att detta uttrycker en rädsla att ta ett samlande grepp för att överbrygga den ojämlikhet som finns. Vi har diskuterat dessa frågor inom vårt parti och formulerat dem i vårt partiprogram, och jag ställer liksom vid tidigare riksdagsbehandlingar frågan om man inte har kommit så långt i den jämlikhetspolitiska debatten inom de andra partierna att man kan vara beredd att gå över till utredningsoch handlingsstadiet. Av central betydelse för ett sådant här programarbete är naturligtvis programmets roll i det fortsatta samhällsarbetet. Det kan ju inte bli så att riksdagen en gång för alla beslutar att vi skall ha jämlikhet här i landet. Ett sådant beslut skulle ju sakna reell betydelse. Däremot är det viktigt att riksdagen får ta ställning till ett genomgripande program med riktlinjer för skapande av mera jämlika förhållanden i samhället. Utifrån dessa riktlinjer kan samhällsinsatser på olika områden koordineras så att de samverkar till ett jämlikt samhälle. Herr talman! Jag vill slutligen understryka att jämlikhetspolitiken inte är någon enkel fråga att tackla. Från centerns sida har vi byggt upp vårt partiprogram kring målsättningen om alla människors lika värde och rättigheter som grundvalen för vår politik. Vårt agerande i olika frågor har detta som utgångspunkt. Denna målsättning för vårt politiska handlande förutsätter enligt vår mening ett decentraliserat samhälle. Andra partier har andra utgångspunkter för sitt jämlikhetspolitiska arbete. Jag är övertygad om att det skulle vara av stort värde — inte minst för de sämst ställda i samhället — om vi kunde ge oss in i ett jämlikhetspolitiskt programarbete där de olika idéerna konfronterades med varandra och där de olika problemställningarna kunde komma under konkret debatt i sitt rätta sammanhang. Jag vill sluta med att yrka bifall till den reservation som finns fogad till inrikesutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Riksdagen har vid två tidigare tillfällen ganska ingående diskuterat motioner med samma syfte som den förevarande och med stor majoritet avslagit dem, och därför kommer jag att fatta mig mycket kort. Jag vill börja med att kraftigt understryka vikten av att jämlikhetsfrågorna även i fortsättningen får en framträdande plats i samhällsdebatten, i det fortlöpande reformarbetet och i det beslutsfattande som sker på olika nivåer i landet. Lika litet som tidigare tror utskottet att jämlikhetsfrågorna främjas genom en parlamentarisk utredning, som skulle gripa över praktiskt taget alla samhällsområden. Utskottet menar i stället, nu som tidigare, att det bör vara en uppgift för varje parti att mot bakgrund av sin egen grundsyn och sina egna värderingar formulera egna konkreta jämlikhetskrav. Riksdagen har tidigare ställt sig bakom den uppfattningen. Motioner med samma innehåll som den nu väckta har avslagits av 1971 och 1972 års riksdagar, och med hänvisning till detta yrkar jag bifall till utskottets förslag, vilket innebär avslag på motionen 523.

Herr talman! Dyrortsgrupperingsfrågan är inte någon ny fråga här i riksdagen. Vi har behandlat den vid flera olika tillfällen. Ortsgrupperingen borde höra till en svunnen tid, men vi har den ändock kvar. Ortsgrupperingen av de anställdas löner infördes genom riksdagsbeslut efter första världskriget, alltså vid en tidpunkt då vi hade onormala prisförhållanden här i landet. Grunden för ortsgrupperingen har steg för steg undanryckts, och därför har också ortsgrupperingen av bostäder och hyror liksom skattegrupperingen avskaffats. Kvar står ortsgrupperingen av de statsanställdas löner. Även där har delvis en avveckling skett, men kvar står ortsgrupperingen 4 och 5. Det har riktats stark kritik mot” systemet, men vi har det som sagt ännu kvar. Det har för allt fler blivit uppenbart att ortsgrupperingen är förlegad. Enligt representanter för statstjänstemännens organisationer upplevs det gällande dyrortssystemet som en stor orättvisa. Den frågan har diskuterats exempelvis i samband med utflyttningen av olika verk från Stockholm. Ortsgrupperingen omfattar löneplanerna A och U, medan B som har de högsta lönerna inte omfattas av densamma. Säger inte det tillräckligt om dyrortsgrupperingens bräcklighet? Det skulle vara intressant att höra utskottets mening på den punkten. Den kvarstående ortsgrupperingen har varit föremål för en successivt allt starkare kritik ända sedan vi började diskutera frågan här i riksdagen i början av 1960-talet. Då uppsköts ställningstagandet i avvaktan på en pågående prisgeografisk undersökning. Resultatet av den undersökningen presenterades 1965, och det materialet talade inte för ortsgrupperingens bibehållande. I motionen 1521 till årets riksdag har vi liksom tidigare år begärt att riksdagen skall uttala sig för att ortsgrupperingen av de statsanställdas löner avvecklas och att avvecklingen bör ske så snart som möjligt i samband med avtalsförhandlingar. Utskottsmajoriteten har emellertid avstyrkt även årets motion. Och vilka skäl har då utskottsmajoriteten för ett bevarande av ortsgrupperingen? Ja, majoriteten hänvisar till tidigare ställningstagande, nämligen att detta är en avtalsfråga. Därför tiger riksdagen still.

Reservationen till utskottets betänkande följer upp detta motionens yrkande. Herr talman! Det finns inga bärande skäl för ortsgrupperingens bibehållande, och därför ber jag att få yrka bifall till den reservation som fogats till inrikesutskottets betänkande nr 9.
Herr talman! Den statliga dyrortsgrupperingen har, som påpekats i de motioner som väckts i frågan, en lång historia. Den första enhetliga dyrortsgrupperingen av statstjänstemännens löner infördes redan 1919 genom beslut av Sveriges riksdag. Syftet från början med den officiella dyrortsgrupperingen var för det första att differentiera statstjänstemännens löner efter olika orters och landsändars kostnadslägen, detta för att möjliggöra för tjänstemän i samma tjänsteställning att leva på samma standard oavsett placering i landet. Detta var alltså en jämlikhetsfråga. Här har diskuterats mycket jämlikhet i dag, och det är kanske värt att ta fasta på just den sidan av den här saken. Syftet var för det andra att differentiera de skattefria s.k. ortsavdragen vid taxeringarna efter olika landsändars dyrhet på så sätt att dyrare delar i landet erhöll större skattefria avdrag. Nu har de skattefria ortsavdragen gjorts lika över hela landet, varför den officiella funktionen med dyrortsgrupperingen enbart är statstjänstemännens lönegruppering. Dyrortsgrupperingen var från början utan tvivel motiverad och verkade i riktning mot större jämlikhet mellan löntagarna i olika landsändar. Efter hand utjämnades emellertid olikheterna mellan stad och land och mellan olika landsdelar. En minskning av antalet ortsgrupper har också skett som en följd av denna utjämning av kostnaderna. Hela tiden har dock minskningen av antalet ortsgrupper släpat efter i förhållande till utjämningen av levnadskostnaderna. Följden har blivit att flertalet statstjänare alltmer kommit att uppfatta dyrortsgrupperingen som en orättvisa, en orättvisa som inte upphör ens vid pensionsålderns inträdande. Slopandet av dyrortsgrupperingen har blivit ett krav med starkt stöd bland statstjänarna och har varit så i många år. Den dyrortsgruppering som funnits har bl.a. vilat på dyrortsundersökningar som genomförts åren 1935 och 1951. År 1964 genomfördes också en sådan undersökning, vars resultat publicerades år 1965. Herr Gustavsson i Alvesta talade tidigare om den. Den kom emellertid aldrig att inverka på någon officiell indelning. De författningar som gällde dyrortsgrupperingen blev nämligen från den 1 januari 1966 upphävda i samband med att statstjänstemännen fick förhandlingsrätt. Vid dyrortsundersökningen 1965 bekräftades annars vad som länge varit känt, nämligen att prisutvecklingen blivit sådan att levnadskostnaderna utjämnats över hela landet. Många mindre orter visade sig vara dyrare att bo i än Stockholm. Många orter kom redan då upp i poängtal som berättigade till placering i dyrortsgrupp 5. Man kan ifrågasätta om inte dessa förlorat på att systemet ändrades och att dyrortsgrupperingen numera är en förhandlingsfråga mellan parterna på arbetsmarknaden. Det förhållandet att, som ett resultat av 1968 och 1971 års förhandlingar, ortsgruppsspännvidden minskat och att ortsgrupp 3 nu införlivats med ortsgrupp 4 och att det nu bara återstår två dyrortsgrupper minskar ju inte orättvisan i att orter som för länge sedan fyllt anspråken på att tillhöra ortsgrupp 5 inte har kunnat flyttas upp. Det är åtskilliga kronor som statstjänare och andra genom årens lopp har förlorat på detta. Och orättvisan understryks ytterligare genom att den följer med in i pensionsåldern. Vi har från vårt partis sida inte varit anhängare av förslaget att göra dyrortsgrupperingsfrågan till en förhandlingsfråga. Det kan inte vara riktigt att ett lösande av denna fråga skall inkräkta på det utrymme som anses stå till förfogande för löneuppflyttningar. Här uppstår då konflikter. Ju mindre löntagarna är benägna att avstå i rena löneupplyftningar till förmån för ett slopande av dyrortsgrupperingen desto längre dröjer det innan frågan löses. Vi anser att det gäller — det var också avsikten från början — att åstadkomma jämlikhet statstjänarna emellan oavsett bostadsort. Det är alltså en fråga som borde lösas vid sidan av de egentliga lönerörelserna. Att frågan anses vara aktuell bevisas bl.a. av att motionskrav om slopande av dyrortsgrupperingen föreligger till Statsanställdas förbunds kongress som skall hållas nu i sommar. Man har från statstjänarhåll också pekat på det missförhållande som ligger i att höglöneplanerna B och C inte är dyrortsgrupperade. Då spännvidden blir störst i de lägre löneklasserna på löneplan A, har det betonats att slopandet av dyrortsgrupperingen är särskilt angelägen för låglönegrupperna. Utskottet har nu, liksom vid tidigare behandlingar av frågan, hänvisat till dess nuvarande karaktär av avtalsfråga. Vi är naturligtvis fullt medvetna om detta förhållande, men jag vill beträffande detta hänvisa till den inställning som jag här redovisat. Ett principuttalande av riksdagen! till förmån för ett slopande av ortsgrupperingen skulle emellertid enligt vår uppfattning hjälpa till att föra frågan framåt. Det är inget tvivel om att prisutvecklingen under senare år bekräftar den tendens som med åren blivit alltmer utpräglad. Livsmedelspriserna är i stort sett desamma över hela landet. Högre genomsnittshyror kan visserligen skönjas i de större städerna, men landsbygdsbefolkningen får i stället vidkännas kostnader av annat slag, transportkostnader etc. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till reservationen i inrikesutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! Ärade kammarledamöter! När jag går upp i talarstolen i detta ärende är det inte för att tillföra den här debatten några som helst nya synpunkter, utan jag gör det helt enkelt för att pliktskyldigast yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen. Några synpunkter utöver dem som framkommit i diskussionerna sedan 1966, när statstjänarna fick förhandlingsrätt och vi inrättade lönedelegationen för att ta hand om dessa frågor, finns över huvud taget inte. Men ett nytt inslag i debatten hade herr Magnusson i Kristinehamn i sitt anförande. Han läser i reservationen in den inställningen att ett slopande av dyrortsgrupperingen icke skall inkräkta på löneutrymmet. Det vore ju intressant om ett bifall till reservationen skulle innebära att detta krav skulle komma utöver alla andra lönekrav. Jag tror att de som har med de statliga förhandlingarna att göra verkligen är intresserade av ett förtydligande. Den tolkning som herr Magnusson i Kristinehamn här gav av reservationen skulle innebära att de statsanställda och även de kommunalanställda skulle komma i ett bättre läge än övriga löntagare i landet. Det är de fackliga organisationerna som drivit frågan om dyrortsgrupperingens avskaffande. Som herr Magnusson i Kristinehamn säger kommer detta krav säkerligen också att föras fram i samband med 1974 års förhandlingar. Skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna är helt enkelt att majoriteten anser att detta är en sak som de fackliga organisationerna skall ta ställning till. Jag utgår från att man därvid måste bortse från vad herr Magnusson i Kristinehamn sade; detta krav måste tillgodoses inom ramen för den pott som eventuellt kommer att stå till förfogande. Jag skall nämna tre krav som jag är övertygad om kommer att diskuteras på samtliga avtalskonferenser. Det är för det första dyrortsgrupperingens avskaffande. Det är för det andra kravet på att ge typiskt kvinnliga yrken, t.ex. inom sjukvårdsbiträdesoch kontorsbiträdeskarriären, samma befordringsgång som man har inom exempelvis den mer manligt betonade järnvägsoch telegrafkarriären. Det är för det tredje kravet att höja den reglerade befordringsgången upp till lönegrad 15. Inom utskottsmajoriteten anser vi alltså att det är de fackliga organisationerna som skall ta ställning till dessa frågor. Riksdagen bör inte komma med några pekpinnar i fråga om vilka krav som skall prioriteras. Här har orättvisorna i ortsgrupperingen berörts. Jag kan hålla med till fullo. Men det finns otaliga andra orättvisor i det statliga lönereglementet som jag bara skall anföra ett enda exempel på. Jag kan inte begripa varför kallortstillägget i lönegrad 1—6 skall utgå med 112 kronor, medan det i lönegrad 33 utgår med 478 kronor, dvs. fyra gånger så mycket. Men jag anser även det vara en förhandlingsfråga.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

Herr talman! Jag ville i mitt förra inlägg i denna debatt redovisa vår syn på hur den statliga dyrortsgrupperingen uppfattas och hur vi betraktar frågans handläggning. Jag sade då att vi anser och har ansett att det är en fråga som borde avgöras av riksdagen. Den uppfattningen har vi alltid hävdat i motioner tidigare. De kostnader som uppkommer borde som sagt var inte räknas in i de löneutrymmen som skall stå till förfogande vid avtalsförhandlingar. Det aktuella yrkandet, det som vi har att ta ställning till i dag, finns uttryckt i reservationen. Där föreslås ett uttalande. På den punkten tycker jag att det inte behöver råda någon tveksamhet. Jag har hävdat att ett sådant uttalande skulle kunna föra frågan framåt, för det gäller ju också att bilda opinion kring krav man ställer. Sedan skulle jag personligen givetvis inte ha någonting emot att medel kunde ställas till förfogande för att lösa dyrortsgrupperingen utanför lönerörelsens ram. Men det är liksom en annan fråga. Herr Fagerlund hänvisar till andra orättvisor i samhället och ställer dem i motsättning till lösandet av frågan om dyrortsgrupperingen. Men dyrortsgrupperingen och de orättvisor som är förknippade med den är av gammalt datum. Det har här påpekats både av mig och av herr Gustavsson i Alvesta att de orättvisorna ligger långt tillbaka i tiden. Efter den undersökning som gjordes 1965 skulle t.ex. Göteborgs stad ha flyttats upp i ortsgrupp 5. Det måste innebära att alla statliga anställda där har förlorat en massa pengar på att de inte blivit uppflyttade till den dyrort där de rätteligen hör hemma. Jag tar det bara som ett exempel. Det är en fråga som borde beaktas av riksdagen.

Herr talman! Utskottet hänvisar till lönedelegationen och säger att det inte kan vara riktigt att riksdagen, vilket motionärerna begär, gör för staten såsom arbetsgivare bindande uttalanden. Herr Fagerlund refererade till de avtalskonferenser som kommer att hållas och de frågor som där kommer att tas upp. Det är helt naturligt att man på den sidan diskuterar de frågor som skall aktualiseras. Vad vi begär är att riksdagen såsom arbetsgivare skall ge till känna sin principiella uppfattning till den delegation och den part som skall vara med och sluta avtal. Det finns, herr Fagerlund, möjligheter att studera lönedelegationens berättelser för år tillbaka. Där kanske herr Fagerlund skall finna att det inte rått full enighet om huruvida man skulle ta upp denna fråga vid förhandlingar. Måhända skulle ett bifall till reservanternas yrkande medverka till att herr Fagerlunds partikamrater i lönedelegationen fick en liten puff och därmed kunde ta en klarare ställning i ortsgrupperingsfrå

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn talar om att bilda opinion omkring den här frågan. Jag tycker att vi på den fackliga sidan har all anledning att göra det på våra avtalskonferenser. Det handlar dock, som jag försökte tala om, inte om andra orättvisor i samhället, utan om att vi där kommer att ställas inför valet mellan olika krav, och vad det gäller är vilka krav vi bör prioritera. Jag anser inte att vi såsom arbetsgivare gentemot en eventuellt annan uppfattning från de anställda skall säga att det första som skall göras är att avskaffa dyrortsgrupperingen. Jag kan för min del mycket väl tänka mig att det betyder mer för kvinnorna att de får samma reglerade befordringsgång som männen i stor utsträckning har i dag.